Herr talman! Säkerheten i trafiken påverkas av: 2. Vägens beskaffenhet, t.ex. dosering, vägbeläggning, vägmiljö — korsningar, vilken sorts trafik som förekommer, topografi, skyltning eller annat som hindrar sikt. 3. Förarens ”beskaffenhet”, dvs. hans omdöme, hur fort han kör, vilken sinnesstämning han befinner sig i, syn, hälsa, nykterhet, erfarenhet och kunskaper samt hans beteende i förhållande till övrig trafik — något som påverkar hela trafikmiljön. 1987 minskade antalet olyckor med svåra skador eller död som följd. Det är mycket glädjande. I vilken utsträckning det är resultat av mild vinter, av förbättrad information eller av andra faktorer vet vi inte säkert. Men för varje år skärps forskningsinsatserna och det statistiska underlaget förbättras. Bilindustrin och försäkringsbolagen har starkt bidragit både till förbättringar av fordonen, så att skadorna inte blir så stora, och till kunskaper om vad i vår trafikmiljö som orsakar skador. Det finns numera en haverikommission, som ännu inte har så lång erfarenhet men som säkert kan komma att på ett nyttigt sätt bidra till vårt vetande om trafikolyckornas orsaker. Fordonen har förbättrats ur säkerhetssynpunkt under en följd av år, vägmiljön likaså. Sikten och korsningarna har förbättrats. Tyvärr håller de vägförbättrande åtgärderna, som består i uträtning av kurvor, breddning av alltför smala, men trots det trafikbelastade vägar, reparation av tjälskador, spårbildning osv., inte jämna steg med våra kunskaper om vad som skulle behöva göras. Det övervägande antalet trafikolyckor orsakas av att föraren på något sätt beter sig oöverlagt och felaktigt i trafiken. Antalet trafikonykterhetsbrott ökar, liksom hastighetsöverträdelserna. Eftersom förarens beteende är beroende av eget omdöme, kunskaper och erfarenhet och av hur trafiken i Övrigt fungerar, återstår mycken forskning i just dessa hänseenden. Trafiksäkerhetsverket har i trafiksäkerhetsarbetet en samordnande uppgift. Trafiksäkerhetsarbetet utförs av många myndigheter, organisationer och enskilda, en del har trafiksäkerhet som huvuduppgift andra som deluppgift. Efter det att denna trafiksäkerhetsverkets samordnande uppgift klarlades för ett par år sedan har verkets roll blivit tydligare och arbetet enligt min mening effektivare. Ett råd för samordning har knutits till verket, där förutom verkets generaldirektör även ingår företrädare på motsvarande nivå för rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen, vägverket, transportforskningsberedningen, skolöverstyrelsen, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och NTF, dvs. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Impulser till trafiksäkerhetsfrämjande insatser utgår från rådet, men själva arbetet på regional och lokal nivå är i princip självgående. I varje län skall man komma fram till de trafiksäkerhetsåtgärder som är mest angelägna från det egna länets synpunkt. Den lokala verksamheten kan därvid behöva stöd och stimulans. 1987 vek olyckssiffrorna således, efter att ha ökat fyra år å rad. Det är emellertid att märka att olyckstrenden brutits trots att trafiken ökat mycket starkt. Storstäderna utgör dock undantag. Där har antalet olyckor ökat, det gäller särskilt de mindre olyckorna. Målet för trafiksäkerhetsarbetet är gemensamt, nämligen att minska antalet dödsolyckor, att bryta olyckstrenden. Synen på medlen kan dock skilja mellan partierna. Jag övergår nu till att tala om de moderata reservationerna till trafikutskottets betänkande, och jag yrkar bifall till samtliga de reservationer som vi moderater avgivit till trafikutskottets betänkande nr 16. I reservation 1 begär vi moderater en översyn av hastighetsgränserna. Det finns ett samband mellan vägens beskaffenhet och olyckstalen. Det borde också finnas ett samband mellan vägens beskaffenhet och hastighetsgränserna. Det finns skäl, menar vi, att såväl sänka hastighetsgränserna som att vid mycket goda vägar, t.ex. motorvägar, höja dem. Om hastighetsgränserna nämligen inte uppfattas som rimliga och motiverade, löper man risk för onödiga omkörningar och ryckig trafik. Därmed ökar risken för olyckor. I reservation 2 går vi emot den positiva inställning till automatiserad och obemannad hastighetsövervakning som proposition 50 andas. Ett automatiserat övervakningssystem skulle kräva ett strikt ägaransvar och är dessutom mycket resursslukande. Rättsosäkerhet har befarats av rikspolisstyrelsen, och vi instämmer i att rättssäkerhetsaspekterna måste belysas mycket noggrant vid ett eventuellt införande av ny teknik för hastighetsövervakning. I reservation 3 upprepar vi våra argument mot förbudet mot radarvarnare. Det är orimligt att det fåtal syndare, det är ungefär 1 96 av samtliga bilister, som med hjälp av s.k. radarvarnare söker hindra upptäckt vid fortkörning skall straffas så hårt. Främst vänder vi oss mot förbudsmentaliteten i sig. Principen att den enskilde har rätt att äga eller nyttja egendom efter vad han själv finner lämpligt är en viktig rättsprincip. För att klara kontrollen av: efterlevnaden av förbudet krävs väldiga resurstillskott, och därmed ökar byråkratin. Att innehav av radarvarnare skall kunna leda till fängelse, när en hastighetsöverträdelse kan medföra enbart ordningsbot, är också orimligt. Uppenbarligen har påföljden konstruerats för att de integritetskränkande åtgärderna husrannsakan och kroppsvisitering skall kunna medges. I reservation 5 vill vi ha utrett om inte de regler för högersväng i korsning med rött ljus som fungerar bra i andra länder, t.ex. USA, kan underlätta trafikflödet i Sverige. Reservation 6 är en markering av hur viktigt vi tycker det är att positiva, stimulerande åtgärder kopplas till den tekniska utvecklingen för trafiksäkerhetsarbetet. I reservation 7 föreslås att en särskild ungdomsbil, dvs. en ombyggd personbil, skall få finnas i trafiken. För att få köra en sådan ungdomsbil, som inte skall få framföras i högre hastighet än 50 km/tim, bör man avlägga teorioch körkortsprov. Vi föreslår en lägsta ålder av 16 år. Reservation 8 är en gemensam folkpartioch moderatreservation, vari vi vänder oss mot att väntetiderna vid bilbesiktningar är så oerhört långa. Vi ifrågasätter det monopol på bilprovning som sannolikt är en av orsakerna till de långa väntetiderna. Andra huvudmän — auktoriserade verkstäder med särskilt provtillstånd — skulle kunna innebära en tätare etablering av provplatser. I reservation 9, också en gemensam folkpartioch moderatreservation, klandras den täta kontrollbesiktningen av nya bilar, som givetvis också bidrar till långa väntetider. En utglesning av kontrollbesiktningarna av nya bilar skulle medföra lägre avgifter, lägre resekostnader och mindre tidsåtgång för bilägarna. De nya bilarna har ju blivit allt bättre, och en utglesning av kontrollerna av just dessa skulle därför innebära att mer tid och resurser kunde anslås till kontroll av äldre bilar. För bilägarna i glesbygd skulle en utglesning av de onödigt täta kontrollerna av nya bilar ge en vinst i både tid och pengar. Förslaget i reservation 8 om auktorisation av vissa verkstäder som kunde göras till provplatser skulle medföra ytterligare förbättringar, särskilt i glesbygd, samtidigt som en nyttig avmonopolisering skulle ske. Reservationerna 10 och 11 avser ett förslag till avgiftsfinansiering och 1 000-kronorsanslag till TSV, som vi upprepat under en följd av år och som ursprungligen är ett förslag från trafiksäkerhetsverket. I den rapport till regeringen för perioden 1989 92 avseende försöksverksamhet med treåriga budgetramar som beslöts av styrelsen den 24 mars föreslås förutom upplägget i treårsintervaller just en avgiftsfinansiering av verksamheten så som vi föreslagit. I punkten 5 i missivbrevet till regeringen föreslås således att samtliga TSV:s verksamheter finansieras genom avgifter, och i punkten 6 föreslås att verksamheterna finansieras över två 1 000-kronorsanslag. Det är alltså trafiksäkerhetsverkets förslag. Det gläder mig att detta förslag fått en total styrelseuppslutning, och jag utgår från att verkets förslag också vinner regeringens gillande. För budgetåret 1988/89 kvarstår emellertid förslaget till anslagspost C1, som vi här reserverar oss mot till förmån för eget förslag. Jag ser fram emot att nästa år slippa yrka på ett annorlunda upplägg, men yrkar nu bifall till reservationerna 10 och 11. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga de reservationer som vi moderater ställt oss bakom.
Herr talman! Tyvärr måste konstateras att trafiken varje år kräver närmare 1 000 människoliv, varav ca 800 i vägtrafiken. Därutöver skadas nära 20 000 personer. Trafikforskning, bättre vägar och bättre fordon bidrar till att minska antalet trafikoffer. Det är därför nödvändigt att satsningarna inom dessa områden fortsätter och ökas. Folkpartiet ställer sig bakom målbeskrivningen i regeringens proposition där det sägs att antalet skadade och dödade i trafiken skall kontinuerligt minska. Det är framför allt inom vägtrafiken som de stora insatserna enligt vår uppfattning bör göras. Sambanden mellan höga körhastigheter och olycksfrekvens är mycket väl kartlagda. En effektiv hastighetsövervakning måste ges förtur, och det har vi mycket ingående beskrivit i vår motion. Enligt trafikforskningen skulle ca 200 människoliv kunna sparas varje år om de nuvarande gränserna respekterades till 100 96. Bötesbeloppen för fortkörning måste vara kännbara och utformade så att de blir högre vid grövre överträdelser. Många av dem som ständigt färdas i farter över de tillåtna använder bilen i sitt arbete, och det är inte alltid som de själva behöver stå för de kostnader som hastighetsöverträdelser innebär. Möjligheter måste därför enligt vår uppfattning finnas att dra in körkortet för dem som upprepade gånger bryter mot lagen. Unga förare är invecklade i oroväckande många trafikolyckor. Unga motorcykelförare utsätter sig för de största riskerna. Körkort för bil och motorcykel bör — precis som trafiksäkerhetsverket tidigare och nu också regeringen föreslagit — vara provisoriskt under de första åren. Här överensstämmer våra värderingar med dem som regeringen fört fram. Skärpta åtgärder behövs mot dem som kör alkoholpåverkade. Även narkotikapåverkade förare är ett allvarligt problem i trafiken. Mätmetoderna är inte lika utvecklade på detta område som för alkohol, och polisen behöver mera information och utbildning för att drogproblemet i trafiken skall kunna hanteras på ett riktigt och effektivt sätt. En liten grupp människor är inblandade i ett stort antal trafikolyckor. Dessa personer bör ges kompletterande utbildning som hjälper dem att bli bättre bilförare. Herr talman! De frivilliga organisationerna på trafikens område utför stora insatser för att sprida information och skapa medvetenhet om ett trafiksäkert uppträdande. Vi anser från vårt håll att det är angeläget att Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, på ett effektivt sätt slussar medlen vidare till sina samarbetsorganisationer. Vi vill att dessa frivilliga organisationer får en större andel av de totala resurserna inom anslaget för trafiksäkerhet. Därför vill vi att proportionerna mellan de medel som går till trafiksäkerhetsverket och till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande blir de omvända. Vi tror och vet att Trafiksäkerhetsfrämjandets arbete är bra och effektivt och att det engagerar många människor i ett aktivt arbete för en bättre trafiksäkerhet. Jag skall kort kommentera några av de reservationer som vi har ställt oss bakom från folkpartiets sida. Föregående talare har berört det som vi har reserverat oss emot när det gäller Svensk bilprovnings monopol. Därför skall jag inte ytterligare kommentera den reservationen. Samma gäller reservation 9 angående tidsintervallen till kontrollbesiktningarna. Vi har samma uppfattning som moderaterna. Jag har redan tidigare berört vårt krav om att 2 milj.kr. skall anslås till NTF och att motsvarande summa skall prutas från TSV:s anslag. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer som har undertecknats av folkpartiets representanter.

Herr talman! Vpk har i reservation 4 vid det betänkande som vi nu diskuterar föreslagit att riksdagen skall få framlagt ett lagförslag om sänkt straffbarhetsgräns för rattonykterhet. Den frågan behandlas också i betänkandet. Av betänkandet framgår att justitieministern och kommunikationsministern redan har aviserat att ett sådant förslag kan komma under 1988. Vi har trots detta från vpk:s sida velat markera vikten av att ett sådant förslag verkligen läggs fram.

Tyvärr har dessa organisationer samtidigt velat använda sin inställning när det gäller rattonykterhet som ett argument för höjda fartgränser, något som kan synas märkligt. Jag tycker i varje fall att det är märkligt. Under det senaste året har myndigheter och olika organisationer som velat förbättra trafiksäkerheten och minska antalet olyckor i trafiken bedrivit en kampanj för att bilisterna skall hålla gällande fartgränser. Omoralen i trafiken och uppluckringen av beteendet har ökat, och medvetandet när det gäller trafiksäkerheten har blivit klart försämrat. Även om antalet olyckor har minskat en del, inträffar fortfarande alldeles för många dödsfall och alldeles för många skadas i trafiken. Samtidigt med denna, som jag tycker, riktiga kampanj som bedrivits för att sänka hastigheterna på vägarna har motororganisationer och andra landsvägstrafikintressenter bedrivit en kampanj för att höja de högsta tillåtna hastighetsgränserna till 130 km/tim. Trots denna motkampanj, som skulle kunna resultera i ett mycket större antal och svårare olyckor, förlorade dessa kampanjmakare en omröstning under bilriksdagen. Jag tycker då att det är märkligt att moderaterna fortfarande säger att de kan tänka sig farter på upp emot 130 km i timmen. Jag anser att det är helt horribelt, alldeles särskilt som viitrafikutskottet och många andra som kanske berörs ännu mer av detta har fått ta del av ett material som har rubriken ”Farten dödar”. Materialet vänder sig speciellt till unga bilförare, eftersom statistiken visar att det är framför allt dessa som omkommer i olyckor som förorsakas av mycket höga farter. Jag tycker att det då är mycket märkligt att man kan hävda att vi skulle kunna tillåta farter på upp emot 130 km i timmen. Jag skall till sist ta upp en annan fråga, som jag inte kunnat få med i utskottsbehandlingen vid detta tillfälle. Det uppdagades för ett tag sedan att trafiksäkerhetsinformation skall gå ut till landets skolbarn. Idén till utformningen av detta material om trafiksäkerheten kom från det mäktigaste av Sveriges företag, biltillverkaren Volvo. Den svenska skolöverstyrelsen har sagt ja inte bara till att man arbetar vidare på detta projekt utan också till att låta Volvo betala projektet. Jag tycker att detta är mycket märkligt. Det är ett dubbelspel och ett hyckleri att man släpper in sådana krafter i trafiksäkerhetsarbetet. Krafter som vill sälja så många bilar som möjligt och som har intresse av att biltrafiken i det här landet ständigt ökar skall alltså få spela denna roll. Jag vill avsluta med att ställa en fråga till Sten-Ove Sundström, som alldeles strax kommer upp i talarstolen: Är det riktigt att släppa in bilindustrin i trafiksäkerhetsarbetet?

Herr talman! Detta betänkande behandlar den del av den trafikpolitiska propositionen som tar upp förslag till en ökad trafiksäkerhet på våra vägar. I målsättningen ingår att det totala antalet dödade och skadade i trafiken fortlöpande skall minskas. Många förslag har behandlats här i riksdagen i detta syfte, såväl när det gäller lagstiftningen som när det gäller satsningarna på frivilligorganisationerna. Nu har dessa satsningar börjat ge resultat i statistiken. Både antalet dödade och antalet skadade i trafiken har minskat 1987 i jämförelse med 1986. Nu går vi vidare med en rad åtgärder som bl.a. föreslås i propositionen. Det handlar om bättre hastighetsanpassning, provisoriskt körkort för nyblivna bilförare, förbättrande av trafikanternas möjlighet att inhämta information, insatser för de oskyddade trafikanterna, för barnen i trafiken m.m. Med de insatser som nu föreslås, samt den samordningsverksamhet som sker runt om i landet av trafiksäkerheten, skall vi ytterligare förbättra säkerheten på våra gator och vägar. Till detta betänkande har fogats 14 reservationer. De flesta har avgivits av moderaterna, som nu börjar få en tradition när det gäller att försöka förhindra genomförandet av förslag som syftar till att öka trafiksäkerheten. Enligt reservation 1 vill moderaterna se över hastighetsgränserna. Varför det kravet finns med i reservationen är obegripligt, när en sådan här översyn redan pågår inom trafiksäkerhetsverket under innevarande år och skall fortsätta under kommande år. Vidare vill man pröva en höjning av hastigheten på motorvägarna samt andra vägar. Numera är moderaterna ensamma om detta krav. All trafikforskning hävdar att det finns ett starkt samband mellan hastighet och olycksrisk. Redan en liten hastighetsökning innebär en stor olycksriskökning. De beräkningar som VTI — vägoch trafikinstitutet — gjort visar också att om vi i vårt land verkligen respekterade gällande hastighetsgränser skulle ca 200 människoliv sparas varje år. Tidigare hyllade moderaterna de höjningar som gjorts av hastigheten på de amerikanska motorvägarna. Men det har man nu slutat med, eftersom den statistik som amerikanarna har tagit fram visar, eller rättare sagt ytterligare bekräftar, det som alla utom moderaterna i vårt land redan känner till, att höjningar av hastighetsgränserna dödar fler människor i trafiken. Den statistik som presenteras av amerikanarna och som delvis återges i NTF-Information nr 1 1988, visar att på de s.k. Interstates Highways, där man höjt hastigheten från 55 till 65 miles per hour, har dödsolyckorna under sommaren 1987 ökat med 50 26. De stater som behållit den gamla hastigheten på 55 miles har däremot haft en ökning av antalet med endast 10 26 under samma period. Reservation 2 handlar om rättssäkerhetsaspekterna i samband med införandet av ny teknik vid hastighetsövervakning. Rikspolisstyrelsens rapport remissbehandlas för närvarande, och därmed kan förslaget lämnas utan åtgärd. I reservation 3 tar moderaterna upp förbudet mot radarvarnare. Man påstår att det är ett steg mot en ökad byråkrati i samhället och överdriver straffpåföljden våldsamt. Låt mig som ett svar på den reservationen citera delar ur en annons som trafiksäkerhetsverket och rikspolisstyrelsen publicerat gemensamt i syfte att informera om förbudet mot radarvarnare. Annonsens rubrik är ”Sverige är det sista landet som förbjuder radarvarnare”: Följande står bl.a. i annonsen: ”Om polisen upptäcker en radarvarnare i din bil efter den 1 april kommer du att få böter och radarvarnaren kommer att beslagtas. Att tillåta en apparat som uppmuntrar fortkörning är omotiverat eftersom vi har en begränsad hastighet och arbetar för säkerhet i trafiken. Det är något som våra grannländer i Europa redan har insett.” Detta är, tycker jag, en bra information. Värdet av förbud mot radarvarnare har alltså våra grannländer i Europa redan förstått — så även alla partier i vårt land, utom moderaterna. I reservation 4, som avgivits av vpk, krävs att förslag om sänkt straffbarhetsgräns skall läggas fram senast vid årsskiftet 1988-1989. I den trafikpolitiska propositionen sägs att ett sådant förslag kan komma att föreläggas riksdagen redan under 1988. Utskottet är nöjt med det beskedet och avstyrker därför motionsyrkandet. I reservation 5 vill moderaterna tillåta högersväng i korsning med rött ljus, efter amerikansk modell. Utskottsmajoriteten förordar i stället den svenska modellen, dvs. att man skall köra till höger i ett särskilt inrättat körfält för högersvängande trafik. På så sätt får man smidiga högersvängar samtidigt som man upprätthåller respekten för det röda trafikljuset. I en annan reservation tas nedsättning av bilaccisen upp som en åtgärd för att stimulera trafiksäkerhetshöjande utrustning på bilarna. Det här är en åtgärd som inte utskottsmajoriteten tror på. I reservation nr 8 har folkpartiet gjort gemensam sak med moderaterna. Man vill splittra upp bilprovningen och, som man säger, upphäva monopolet i det det här sammanhanget. Man vill tillåta att verkstäder och andra provplatser får överta ASB:s roll. Enligt förslaget från moderaterna och folkpartiet skulle t.ex. Volvos bilverkstäder kunna besiktiga Volvo, och Saab skulle kunna besiktiga sina märkesbilar etc. Detta förslag har tidigare behandlats av trafikutskottet. Vi hänvisade då bl.a. till kraven på objektivitet och sakkunskap vid säkerhetsinspektionen av motorfordon. Utskottsmajoriteten är fortfarande av samma uppfattning. I reservation nr 9 krävs en justering av tidsintervallerna till kontrollbesiktningarna. Det är en fråga som utskottet behandlade så sent som hösten 1987. Efter att bl.a. ha tagit del av en promemoria från ASB ansåg utskottet, då liksom nu, att de tidsintervaller som gäller fungerar bra. Vidare behandlas ett gammalt förslag till avgiftsfinansiering av TSV. Utskottsmajoriteten anser att den försöksverksamhet med treårsbudgetering som regeringen nu bedriver och där TSV skall ingå bör avvaktas och utvärderas. I avvaktan på denna utvärdering lämnas kravet utan särskild åtgärd. Folkpartiet vill överföra 2 milj.kr. från TSV till NTF. En överföring har skett under tre år efter 1982. Det sker också en ökning av statens ordinarie anslag i förhållande till innevarande budgetår. Försäkringsbolagen har dessutom visat sig beredda att höja bidraget till det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Mot den bakgrunden är utskottet inte berett att ställa sig bakom förslaget till högre bidrag, och inte heller till någon omfördelning som föreslås i motionen. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till trafikutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Förslaget om att pröva hastighetsgränserna är en markering från vår sida om att vi tycker att det är mycket viktigt att man både ser till möjligheterna att sänka hastigheten — observera att vi säger också det — och att höja hastighetsgränserna. Sten-Ove Sundström hänvisade till en undersökning som trafiksäkerhetsverket har gjort. Låt mig också göra det. Undersökningen heter Bilförares inställning till hastigheter och hastighetsgränser. Den visar klart att människor vill uppleva hastighetsgränserna som mer motiverade. Det är det vi ställer oss bakom. När det gäller miljösynpunkterna på hastigheterna vill jag hänvisa till det besök Sten-Ove Sundström och jag tillsammans med trafiksäkerhetsverket gjorde i Tyskland. Man kom där fram till att de emissionsminskningar som kunde uppnås med katalytisk avgasrening vid hastigheter mellan 110 och 130 km/tim uppgår till någon promille, dvs. var knappt mätbara. Det är den jämna trafikrytmen, Sten-Ove Sundström, som spar människoliv och miljö. Beträffande frågan om radarvarnare tycker jag att det är fullkomligt onödigt att utsätta människor för integritetskränkande kontroll, när man kan uppnå utomordentligt goda resultat genom information. Prometheus-projektet, som vi har diskuterat i trafikutskottet, och som kommer på 1990-talet, skall leda till att bilisten själv kan kontrollera sin hastighet. Systemet ger signaler om man överskrider hastigheten. Jag tror på människorna och på att de vill rätta in sig i systemet. Man behöver faktiskt en upplysning om både när man kör för fort och vilken väg man skall välja för att via vägvalet vinna tid. Alla de upprörda invändningar som Sten-Ove Sundström har framfört i tidigare debatter här i kammaren mot våra förslag om avgiftsfinansiering av trafiksäkerhetsverkets budget har nu visat sig vara helt onödiga. Jag vill hänvisa till de debatter vi har fört tidigare och påminna Sten-Ove Sundström om det han har sagt om att en avgiftsfinansiering inte skulle vara möjlig. Nu stöder han det förslag trafiksäkerhetsverket har lämnat till regeringen om att verket, i sin treårsbudget, skall finansiera verksamhet med avgifter.
Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vpk-reservationen nr 4. Vpk har i ett särskilt yttrande som fogats till detta betänkande tagit upp sin syn på frågan om hastighetsgränserna. Vi behandlar den frågan också i ett annat sammanhang, nämligen i ett miljö-trafiksammanhang. Om man har avgivit en reservation i ett betänkande i en sådan fråga, får man inte reservera sig på nytt. Vpk vill som bekant gå ett steg längre än att bara kontrollera att nuvarande hastighetsgränser respekteras. Vi vill, av både trafiksäkerhetsskäl och miljöskäl, sänka hastighetsgränserna. Vi vill ändra lagstiftningen så att den högsta tillåtna hastigheten blir 100 km tim. Vi vill också sänka gränsen 90 km tim. Vi har ett enormt stöd för detta förslag i hela landet. Trots vad Görel Bohlin här säger om att nya rön skulle ha kommit fram, finns det i nuläget tillräcklig dokumentation för att vi skall veta att de uppgifter är riktiga som säger att man kan minska bl.a. kväveoxidutsläppen genom att sänka hastigheterna på vägarna. Vpk menar att det mot den bakgrunden är otillräckligt att se till att de nuvarande hastighetsbestämmelserna följs. Det skall till drastiska förändringar, och dessutom en förbättrad kontroll och förstärkta resurser till de myndigheter som skall se till att hastighetsbestämmelserna efterföljs. Jag väntar fortfarande på svar från Sten-Ove Sundström på frågan om Volvos inblandning i arbetet med trafiksäkerhet för skolbarn här i landet. Jag vill återkomma till en märklig kullerbytta som Görel Bohlin gjorde sig skyldig till i sitt anförande.
Jag ber att få erinra om att repliken gäller Sten-Ove Sundströms anförande.
Herr talman! Jag vill föra en mer allmän argumentation om hur människor ser på de regler som finns i trafiken. Om nu människor vill inrätta sig i systemet, borde de också ha full förståelse för förbudet mot radarvarnare. Förekomsten av radarvarnare är ett led i ett slags uppluckring av moralen och beteendet i trafiken. Om radarvarnare förbjuds, kan kanske nästa steg bli ett förbud mot annonser där man höjer till skyarna bilarnas kapacitet när det gäller hur fort de kan gå. Vi ser i dag allt fler sådana annonser från bilföretagen. Det kan t.ex. handla om bilar som klarar hastigheter upp till 200 km/tim, och man använder alltså bilens kapacitet som ett försäljningsargument. Jag anser att detta måste stoppas.

Herr talman! Jag vill göra två korta kommentarer till Sten-Ove Sundströms anförande. Som så många gånger tidigare kommer det fram en skiljelinje mellan å ena sidan Sten-Ove Sundströms uppfattning och å andra folkpartiets och min uppfattning i frågan om Svensk Bilprovnings monopol. Vi tror att det skulle innebära en bättre service och en bättre avvägning beträffande priserna om det blev konkurrens på detta område. Vi tror att väntetiderna skulle förkortas, och provningarna skulle kunna utföras på närmare håll. Beträffande anslaget till NTF är vi helt övertygade om att de frivilligorganisationer som arbetar på det här området utför ett mycket viktigt och omfattande arbete. Därför är vi också beredda att ta ett ekonomiskt ansvar för att dessa frivilligorganisationer även i framtiden kan fortsätta detta gagnrika arbete, och därför har vi föreslagit en höjning med 2 milj.kr. av anslaget till NTF.
Herr talman! Först till Görel Bohlin: Hon säger att man från moderat håll vill markera möjligheten att höja hastigheten. Jag har svårt att förstå varför man skall markera en åtgärd som bevisligen — både på svensk nivå och internationellt sett — är ett hot mot trafiksäkerheten. Görel Bohlin säger också att radarvarnare är något som vi i vårt land bör tillåta. Som jag nämnde tidigare har man i våra grannländer och i samtliga länder i Europa förbjudit radarvarnare, helt enkelt därför att det är fel att tillåta en apparat som uppmuntrar till fortkörning. Det är omotiverat att tillåta sådana, eftersom vi har begränsade hastigheter och arbetar för ökad säkerhet i trafiken. Det känns, herr talman, litet genant att behöva tala om för en ledamot av Sveriges riksdag, som dessutom är ledamot av trafiksäkerhetsverkets styrelse, att farten utefter våra vägar faktiskt krossar, knäcker och bryter sönder människor. Till Viola Claesson beträffande den fråga som jag inte hann med i mitt inledningsanförande, om Volvos engagemang i fråga om läromedel i skolorna: Den frågan har också intresserat mig. Volvo är med och finansierar ett läromedelspaket, men en expertgrupp svarar för den innehållsmässiga och pedagogiska utformningen, och i den gruppen ingår skolöverstyrelsen, trafiksäkerhetsverket, NTF osv. Låt mig för övrigt bara i den här frågan stryka under att något samarbete mellan Volvo och TSV av likartat slag inte förekommit tidigare, och enligt de kontakter som jag haft med TSV finns det inte heller några planer på att fortsätta, utan samarbetet betraktas som tillfälligt. Till Hugo Bergdahl beträffande ”monopolet” för Svensk Bilprovning och bättre service: Också Hugo Bergdahl borde känna till att Svensk Bilprovning genomför försök på olika områden just för att åstadkomma bättre service för bilisterna. Det tycker jag är mycket positivt. Att försöka bryta sönder bilprovningen och utsätta den för konkurrens påstår Hugo Bergdahl skulle gynna servicen för de svenska bilägarna. Det har jag svårt att förstå. I stället kan man fråga sig hur det blir med opartiskheten om vi tillåter att bilprovning utförs av andra än just Svensk Bilprovning. Slutligen beträffande mer pengar till NTF: Det är naturligtvis bra att öka resurserna för frivilligorganisationerna, men eftersom TSV har huvudansvaret för samordningen av trafiksäkerhetsarbetet är det viktigt att vi inte utarmar TSV på resurser som verket har i dag.

Herr talman! Sten-Ove Sundström säger att sambandet mellan hög hastighet och olyckor är mycket starkt. Det sambandet finns — det vill jag inte förneka — men jag kan påpeka att genomsnittshastigheten på de svenska vägarna minskade under andra halvåret 1986, samtidigt som antalet olyckor ökade under samma period. Det finns alltså också bevis för att sambandet inte är så starkt. Däremot är sambandet mycket starkt mellan t.ex. vägarnas kvalitet och olycksriskerna samt mellan trafikmiljön i övrigt och olycksriskerna. Motorvägarna är — det vet också Sten-Ove Sundström — de absolut säkraste vägarna med den lägsta olyckskvoten, och det skulle i så fall vara på de vägarna som man kunde tillåta en högre hastighet. Sedan vill jag upprepa: Vi vill också se möjligheten att sänka hastigheten, vilket är mycket befogat på sina håll. Sten-Ove Sundström! En promille av bilisterna innehar radarvarnare. Det föranleder er att föreslå en så ytterst integritetskränkande åtgärd som ett förbud, när precis samma resultat faktiskt skulle kunna uppnås genom information. Jag tror som sagt på människorna. Det ökade miljöengagerhanget hos bilisterna kommer i så fall snarare att leda till en neddragning av hastigheten. Om Svensk Bilprovning koncentrerade sig på att — såsom skulle kunna bli fallet om förslaget i en reservation som vi har tillsammans med folkpartiet vinner gehör — kontrollera de äldre bilarna, skulle detta leda till en lägre olycksfrekvens, eftersom de äldre bilarna i större utsträckning är inblandade i olyckor. När det gäller ungdomar med nya körkort är det oerhört betydelsefullt med information. Där har ju trafiksäkerhetsverket tagit gemensamma tag.
Herr talman! Det gläder mig att också Sten-Ove Sundström har intresserat sig för uppgiften om att Volvos projektidéer har slagit rot hos trafiksäkerhetsmyndigheterna i Sverige. Det är litet anmärkningsvärt att en person som representerar regeringspartiet i trafiksäkerhetsverkets ledning först efter det att vpk har blivit uppmärksammat på saken skaffar sig mer information genom riksdagens utredningstjänst och därefter tar upp frågan i kammaren. Först då får de som sitter som representanter i trafiksäkerhetsverket veta att Volvo är inblandat i sådana här projekt. Det är det ena som jag tycker är anmärkningsvärt. Det andra som jag finner anmärkningsvärt är att inte Sten-Ove Sundström och andra som är representanter i trafiksäkerhetsverket stoppade projektet tidigare, om de kände till förhållandet. Jag får också veta att det här är första gången som Volvo och trafiksäkerhetsverket samarbetar i ett projekt som skall leda till läromedel om trafiksäkerheten till landets skolbarn. Detta skulle alltså kunna uppfattas som en enstaka företeelse. Jag misstänker emellertid att detta i stället är början på en helt ny syn på dessa frågor, där man är beredd att släppa in privatkapitalet t.o.m. dem som tjänar pengar på att landsvägstrafiken ökar och att antalet bilar blir ännu större än i dag. Vpk anser att det måste finnas en gräns för antalet bilar och att gränserna för högsta tillåtna hastighet måste sänkas. Farten dödar, det är vi överens om. Det behövs alltså lägre hastigheter, både för människornas och för miljöns skull.
Herr talman! Hastigheten på våra vägar har minskat något, Görel Bohlin. Men det är mycket marginellt. Svenska folket kör trots allt fortfarande för fort på vägarna. Det är för många som bryter mot de hastighetsregler som finns. Trafiken på motorvägarna är relativt säker, Görel Bohlin. Med detta menar jag att det inte sker lika många olyckor på motorvägarna, men att de olyckor som inträffar där är mycket svårare. För att hävda rätten att fortfarande få köra med radarvarnare säger Görel Bohlin att det ju bara är en promille av bilisterna som har sådana. Även om det totalt sett kan röra sig om ett fåtal bilister som kör omkring med dessa apparater, har jag svårt att förstå varför man skall uppmuntra fortkörning genom att tillåta dem. Det är detta som är poängen, Görel Bohlin. Jag håller med Viola Claesson om att trafiksäkerhetsarbetet naturligtvis inte skall tas över av bilindustrin eller andra intressen som hon här nämnde. Men vi kan inte heller utesluta att det någon gång kan vara intressant att få höra vad t.ex. bilindustrin har att säga när det gäller trafiksäkerhetsarbetet och att även ha den med i denna typ av projekt. Man skall därför inte utesluta dessa kontakter. Det är intressant att se vad dessa kan ge när det gäller det pedagogiska området, med de erfarenheter som de trots allt har på detta område.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande 16 handlar reservation 1 av Rolf Clarkson m.fl. bland annat om en översyn av hastighetsgränserna. Reservanterna pekar med flera goda skäl som grund på att det nu är dags att se över de hastighetsgränser som gäller för de svenska vägarna. I 20 år har vi haft de nu gällande gränserna, och som var och en förstår har det under de här åren hänt så mycket att det är väl befogat att se över bestämmelserna. Vi har i vårt land i dag en mängd olika standardnivåer på vägarna. I det allmänna vägnätet har vi allt från breda, dubbelfiliga motorvägar med vägrenar, åtskiljande mittremsa och planskilda korsningar till enkla, ofta krokiga och inte alltid permanentade småvägar. Trots att vägstandarden skiftar enormt ligger hastighetsgränserna för hela detta spektrum av vägkvaliteter i huvudsak mellan 70 och 110 km/tim. Det vore naturligt att de allra säkraste vägarna med alla de nyss nämnda trafiksäkerhetsfrämjande attributen hade en högsta tillåten hastighet som skiljer sig från övriga vägar. Så är det inte i dag, och så vill utskottets majoritet tydligen inte ha det i fortsättningen heller. Med motiveringen att vi ”skulle få tvära förändringar i trafikrytmen” avstyrker man ett förslag om 130 km/tim på motorväg, som förts fram i motion T412 av mig och Jan Sandberg och som i huvudsak tillstyrkts i reservation 1. Herr talman! Med tanke på att man redan i bilskolan får lära sig att vägens beskaffenhet utgör en av förutsättningarna för med vilken hastighet ett fordon får framföras vill jag något försynt ställa frågan om det är så att hela utskottsmajoriteten saknar bilkörkort. I verkligheten är det nämligen precis tvärt emot vad majoriteten säger. Att ha samma hastighet oavsett vägens skick, för det är ju tydligen vad utskottsmajoriteten tycker att man skall ha, upplevs som tvära förändringar i trafikrytmen. Kan man i stället anpassa hastigheten efter vägens beskaffenhet, kör man harmoniskt och i en jämn rytm. Det har ju också det svenska folket upptäckt, och förmodligen är det just därför som många i dag kör för fort på de större bättre vägarna. Jag försvarar inte de fyra av fem bilister som enligt en undersökning kör för fort, men när det gäller motorvägarna är det alldeles uppenbart att det är lagtexten och inte verkligheten som behöver ändras. Herr talman! Utskottsmajoriteten anför vidare luftföroreningarnas ökning som ett skäl för att avstyrka högre hastighet på motorväg. Det skälet är inte sakligt grundat när det gäller skillnaden mellan 110 och 130 km tim. Faktiskt är det så att utsläppen i en del fall t.o.m. sjunker vid en hastighetsökning just i det här intervallet. Undersökningar på Saab i Trollhättan visar att vid en ökning från 110 till 130 km tim. Jag måste därför, herr talman, uttrycka min besvikelse över att man från majoritetens sida på detta sätt vill göra en miljöfråga av hastigheten på motorväg. I reservation 1 och i motion T412 behandlas också frågan om mer enhetliga hastighetsgränser, det gäller inom men också mellan länen. För att få bättre förståelse för hastighetsgränserna borde man eftersträva en mer enhetlig bedömning. I dag kan den högsta tillåtna hastigheten på nära nog identiska vägar variera, beroende av på vilken sida av en länsgräns man befinner sig. Även inom länen förekommer det att vägar med likartad standard har olika hastighetsgränser. För att en bättre förståelse för hastighetsgränsernas betydelse skall uppnås, bör man ha en enhetlig norm som gör att vägar bedöms likartat oavsett var de ligger. Utskottsmajoriteten tycker att de här förslagen, med hänvisning till att trafiksäkerhetsverket följer hastighetsutvecklingen och att resultatet av detta översynsarbete beräknas föreligga under 1988 och 1989, för närvarande kan lämnas utan åtgärd. Min uppfattning är, herr talman, att man aktivt borde arbeta för mer enhetlig bedömning av hastighetsgränserna. Avvikelserna är i dag så stora och respekten för gällande hastighetsbestämmelser så bristfällig, att man måste ta i på allvar. Det om något skulle vara en trafiksäkerhetsfrämjande åtgärd. Med anledning av vad jag här anfört vill jag därför yrka bifall till reservation 1 i trafikutskottets betänkande 16 om säkrare trafik.
Herr talman! Stig Bertilsson ifrågasatte om trafikutskottets ledamöter har körkort. Låt mig ifrågasätta om Stig Bertilsson förstår vad som står i utskottets betänkande på s. 11. Han kan i varje fall inte ha förstått innebörden. Därför citerar jag utskottet i ett försök att förklara detta för honom. Utskottet framhöll att ”TSV genomför en mera allmän översyn av systemet med hastighetsgränser och att resultat från detta översynsarbete beräknas föreligga under åren 1988 och 1989”. I en översyn, Stig Bertilsson, ingår att anpassa farten och hastighetsgränserna till vägarnas kvalitet, dvs. i de fall då vägarna har blivit mycket bättre kan man tänka sig att införa höjning av högsta tillåtna hastighet på den vägsträckan — dock inte på motorvägar. Detta gäller också en generell höjning av hastigheterna, vilket moderaterna eftersträvar. Med detta hoppas jag ha kunnat förklara för Stig Bertilsson något av det som står i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Jag konstaterade enbart att socialdemokraterna och utskottsmajoriteten inte vill att man skall kunna köra olika fort på olika typer av vägar. Det var det mitt anförande handlade om. Vi har utomordentligt säkra motorvägar, och på dem tycker utskottsmajoriteten att vi skall ha samma hastighet som på de vanliga Europavägarna och en del riksvägar. Detta leder inte till förståelse för hastighetsgränserna.

Herr talman! Vi skall nu behandla trafikutskottets betänkande nr 18 angående transportforskning. Forskningsoch utvecklingsarbetet inom transportområdet har stor betydelse för trafiksäkerheten, för en bättre regional balans, som ledning till näringslivet för val av effektiva transporter m.m. Vi behandlade för en liten stund sedan trafikutskottets betänkande om säkrare trafik. När det gäller våra kunskaper om vad som påverkar exempelvis förarens beteende i olika sammanhang i trafiken återstår mycket forskningsarbete. Vägmiljöns betydelse för trafiksäkerheten är föremål för ständiga studier. Flera olika instanser i vårt samhälle forskar, initierar och samordnar forskning. Bilindustrin har en omfattande forskningsverksamhet, försäkringsbranschen likaså. Transportforskningsberedningens samordnande arbete är av stor betydelse och statens vägoch trafikinstitut har ett forskningsarbete av spjutspetskaraktär i täten för transportforskningen. Forskningen har också fått en utbredd praktisk tillämpning, inte minst inom näringslivet. Forskning och åtgärder med inriktning på miljöförbättring är särskilt angelägna. Den anvisning om 20 milj.kr. från sammanlagt 100 milj.kr. som vi föreslår i reservation 1 för att stimulera till ombyggnad av bilar i den befintliga vagnparken har ren miljökaraktär. Avgasutsläppen från framför allt direktinsprutande motorer i den gamla vagnparken behöver minskas radikalt. Vi vill därför stimulera till ombyggnad av äldre bilar för att få ned emissionerna. Många människor känner ett miljöengagemang och vill bidra till att luftföroreningarna från bilarna minskar. Ofta har man dock inte råd att köpa ny bil utan köper begagnad eller fortsätter att slita på den gamla. Detta försenar det utbyte av vagnparken som är så viktigt för att skona miljön. Jag yrkar bifall till reservation 1. Utskottet hänvisar vid behandlingen av vårt förslag om bilsocial utredning till pågående projekt av skilda slag. Det finns emellertid inget pågående projekt som tillgodoser de önskemål som vi har — inte minst beträffande bilens betydelse för glesbygdens fortlevnad, barnfamiljernas behov och beroende av transporter med bil och de ekonomiska konsekvenserna av bilinnehav. 50 90 av alla nya bilar lär vara leasingbilar. En stor andel är tjänstebilar. Hur drabbar då bilkostnaderna den som varken har råd eller möjlighet att leasa eller ha tjänstebil? Hurudana är de regionala och fördelningspolitiska effekterna? Hur inverkar kostnadshöjningar på olika gruppers möjlighet till fortsatt bilinnehav och vad betyder i så fall en förlust av bilen från social synpunkt? Detta är frågor som vi moderater vill ha svar på, och jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i betänkande 18. Herr talman! Till sist ett par små synpunkter på Prometheus-projektet, som var uppe till diskussion även vid den förra behandlingen av detta ärende. Prometheus-projektet var för ungefär två år sedan mycket individbilinriktat —det sågs som en lyxutrustning av bilarna. Allteftersom projektet har fortgått har samhällsintresset blivit mycket starkare och alla är överens om målet — vägverk, departement, bilindustri osv. Man kan genom Prometheus-projektet uppnå en restidsförkortning, dvs. välja bästa och snabbaste väg. Man kan också åstadkomma en sorts hastighetsövervakning och hastighetskontroll. Systemet signalerar nämligen till föraren när han kör för fort. Detta betyder en kostnadsnedskärning för näringslivet men också för den enskilde. Det medverkar till bättre trafiksäkerhet och minskade emissioner. Förklaringen är att systemet medverkar till en jämn trafikrytm och motverkar ryckig körning. Övervakningen av hastigheten blir dessutom möjlig både till lägre kostnad och i kombination med andra, konventionella mätmetoder och alls inte integritetskränkande. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till de moderata reservationerna i betänkande 18.

Herr talman! Jag tycker att den trafikpolitiska propositionen ger ett intryck av att kommunikationsministern, och kanske också övriga delar av den svenska regeringen, tycks tro på ett blint öde. Om man granskar de formuleringar och begrepp som har kommit till användning märker man att många av dessa formuleringar går att återfinna i underlagsrapporter som har producerats i snabb fart innan regeringens trafikpolitiska proposition visades upp för oss riksdagsledamöter. Sven Hulterström säger inledningsvis i trafikpropositionen: ”Den teknologiska utvecklingen och den fortsatta välståndstillväxten i vårt samhälle leder till att bilismen kommer att växa ytterligare.” Det låter som om den utvecklingen vore ödesbunden. Men inte nog med det — det verkar som om man vore fullständigt i händerna på en grupp här i landet som består av forskare och andra som tjänar bilindustrin inte bara i Sverige utan i hela Västeuropa. Prometheus-projektet är en del av den bilden, och därför har jag tagit upp den frågan flera gånger vid det här laget i riksdagen och i trafikutskottet. Herr talman! Det är förvånansvärt få som över huvud taget har tittat efter vad projektet handlar om. Så visar det sig att svenska skattebetalare, bl.a. via STU och det svenska vägverket, redan är med och betalar forskningskala set! Man har nu uppdagat vad Prometheus-projektet egentligen handlar om. Det finns en underlagsrapport gjord av professor Åke E Andersson. Det är för övrigt den enda av alla de underlagsrapporter som kommunikationsdepartementet har beställt som har en övergripande rubrik, ”Sveriges framtida transporter”. I den redovisas en vision som är kopplad till förhoppningar kring Prometheus-projektet, att biltrafiken i Sverige genom datorisering och samordning av trafiksystemen med hjälp av ny teknologi skulle kunna fyrfaldigas fram till år 2050. Det är inte svårt att förstå vilka som ligger bakom de ursprungliga idéerna till projektet. När jag närmare undersökte hur den här projektidén kom till — eller rättare sagt, för det finns naturligtvis inte protokoll på sådant här, när jag undersökte vilka det var som först började diskutera dessa saker offentligt — fann jag att det var precis som jag hade trott: det var bilindustrin i Västeuropa som stod bakom det hela. Innan ens vi folkvalda har en aning om att sådant här pågår är alltså vägverket och STU inblandade. Sedan till en annan märklig sak. Just den aktuella underlagsrapporten — som, utan att nämna ordet Prometheus-projektet, beskriver de bakomliggande visionerna — nämns visserligen i inledningskapitlen i den trafikproposition som lades fram i januari. Men rapporten blev inte offentlig förrän motionstiden hade gått ut. Jag vände mig till alla instanser som jag som folkvald har möjlighet att vända mig till för att få reda på när nämnda rapport skulle komma. Jag höll på så vecka efter vecka fram till dess att motionstiden hade gått ut. Dagen efter motionstidens utgång fanns rapporten på ledamöternas bord. Varför vågade man inte släppa fram rapporten? Svaret är kanske att den presenterar en vision om en ohejdad ökning av landsvägstrafiken. Med tanke på den ökade medvetenheten i Sverige i dag om att det finns gränser för bilismens utveckling och med tanke på att skogen dör och vattnet och luften förpestas— bl.a. av bilavgaser — måste man, naturligtvis, arbeta i rakt motsatt riktning. I stället har kommunikationsministern börjat använda samma terminologi som den som återfinns i Prometheus-projektet och som även förekommer i Åke E Anderssons underlagsrapport. Man talar nämligen om intelligenta fordon på intelligenta vägar. Jag skulle vilja att den som enligt talarlistan kommer upp i talarstolen efter mig och som skall försvara de ståndpunkter som trafikutskottets majoritet har för mig förklarar hur en datorisering av biltrafiken i Sverige skall kunna leda till att vi får intelligenta fordon på intelligenta vägar. Men framför allt: Vad är intelligenta fordon resp. intelligenta vägar? Det diskuterades tidigare hur många ledamöter i trafikutskottet som kan tänkas ha körkort. Vad moderaterna och de högerkrafter som enligt min uppfattning har drivit fram sådana här projektidéer, vilka de nu t.o.m. kan få möjlighet att verkställa, hittills inte har velat diskutera i detta sammanhang, men som jag föreslår att vi försöker diskutera i dag, är frågan: Är svenska bilförare verkligen så ointelligenta att det behövs ett slags datoriserade autopiloter i svenska bilar? Det är ju precis vad det handlar om. I trafikutskottets betänkande säger man när det gäller Prometheus-projektet att olika bilar skall länkas samman med hjälp av en dator i varje bil. Tittar man närmare efter — här och var finns det större textmängder om projektet — finner man att de här åtgärderna kommer att leda till att det blir plats för fler bilar på vägarna. I farliga sammanhang, där den mänskliga faktorn kan göra att det blir trafikolyckor, kan man vidta förebyggande åtgärder. Således kan man låta en dator träda in, om bilistens hjärna skulle fallera på något sätt. En del skrattar åt sådana här idéer. Men trafikutskottet och kommunikationsministern tar dem på blodigt allvar. Det ligger naturligtvis enorma summor pengar bakom dessa idéer. Man har lanserat dem därför att man tror att denna tekniska utveckling skall öka välståndet i Sverige — och tydligen tror också trafikutskottets majoritet det. Den här täta trafiken kan bli så pass ofarlig att man kanske får överväga att låta 14-åringar i Sverige ta körkort. Jag vill fråga den som står efter mig på talarlistan: Är det så, att också ledamöter i trafikutskottet anser att 14-åringar skall ha körkort, därför att man endast skyddad av bilkarossen tryggt kan vistas på vägen —- om man över huvud taget vågar det, när trafiken har mångfaldigats i den omfattning som Prometheus-projektet syftar till? Om 14-åringar får ta körkort, leder det naturligtvis till att fler nya ålderskullar av unga människor i Sverige kommer att vilja köpa en bil — alltså helt klart en ny nisch för den svenska bilindustrin. Det är precis dit man vill komma. Hur ansvariga på kommunikationsdepartementet så kan falla i farstun för de här idéerna är för mig obegripligt. Det vore intressant att få en liten diskussion om vad intelligenta fordon och intelligenta vägar kan vara. Jag skulle också vilja veta hur stora summor som hittills har satsats från svensk sida i Prometheus-projektet. Kanske både bilister, körkortslösa och de som aldrig ens kan drömma om att skaffa bil trots att de bor i glesbygd skulle vilja veta vad de får vara med och betala. Jag föreslår att de som känner till detta svarar eller, om de inte känner till det, erkänner att de inte ens vet. Vpk har i ett antal reservationer till detta betänkande tagit upp bilen och bilindustrins roll i framtiden, men vi har gjort det med helt andra utgångspunkter än exempelvis moderaterna, som tydligen inte ser några gränser för bilismens utveckling i detta land. Vi har sagt ett kategoriskt nej till statligt stöd till Prometheus-projektet, vilket vi tyvärr är ensamma om än så länge. Det beror, såvitt jag förstår, på brist på kunskap hos flera andra ledamöter — jag har hört sådana erkännanden. Vpk vill i stället lansera en projektidé som handlar om satsningar på den spårbundna trafiken. Vi skulle vilja ha ett alleuropeiskt nät, inte bara ett västeuropeiskt och EG-anknutet spårbundet nät. Vi vill satsa på ett alleuropeiskt ELPIS-projekt, som i motsats till Prometheus skulle betyda en räddad miljö och möjligheter att färdas mellan de olika länderna med vetskap om att man inte fördärvar miljön ytterligare. Det skulle också handla om trafiksäkerhet och om att man kan använda den modernaste teknologi som vi känner till. Herr talman! Jag vill stanna här så länge, och jag yrkar bifall till vpk-reservationerna 3—8. Jag återkommer när det gäller en del litteratur i dessa frågor som nyligen har utkommit.

Herr talman! En del av den trafikpolitiska propositionen behandlas i trafikutskottets betänkande 1987/88:18, och det handlar om transportforskning, förstärkt järnvägsforskning, anslag för stöd till utvecklingsarbete och demonstrationsprojekt inom kollektivtrafiken samt vissa former av anslag till statens vägoch trafikinstitut och till transportforskningsberedningen. I dessa frågor har sex motioner väckts, och åtta reservationer har fogats till betänkandet. Samhällets trafikpolitik har som sitt yttersta syfte att bidra till att behålla och utveckla välfärden. Trafikpolitikens övergripande målsättning är att erbjuda medborgarna i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning. Det samhällsekonomiska synsättet innebär också att trafikpolitiken i princip skall utformas så att den medverkar till ett effektivt resursutnyttjande i samhället som helhet. I många fall måste strävandena att uppnå största möjliga effektivitet i ekonomiskt hänseende avvägas mot och stå tillbaka för andra krav på transportsystemet, som inte alltid kan uttryckas eller uteslutande värderas i ekonomiska termer. Det kan exempelvis gälla krav på god miljö, trafiksäkerhet, regional balans och en rättvis fördelning av samhällets resurser. För att de målgivande formuleringarna i trafikpropositionen skall kunna uppnås är det nödvändigt med en sammanhållande forskning inom hela transportsektorn. Det är också nödvändigt att vi i Sverige samverkar med våra nordiska grannländer och övriga Europa för att uppnå de uppställda målen. Herr talman! I regeringens förslag framhålls vikten av en utökad järnvägsforskning. Man vill vidare utveckla ett samarbete mellan VTI och statens järnvägar, och det gemensamma målet är ett vägoch järnvägsinstitut. Ett avtal mellan SJ och VTI om uppdragsforskning är under utarbetande. De områden som kan bli aktuella för utvecklingsarbetet är banbyggnad, banunderhåll samt förarbeteende, informationsöverföring och trafiksimulering. Det är av stor vikt att statens järnvägar betraktar behovet av en långsiktig kunskapsuppbyggande forskning i ett något längre perspektiv än vad som normalt kännetecknar affärsverksamheten. Utskottet vill i likhet med departementschefen fästa uppmärksamheten särskilt på två områden där forskning och utveckling kommer att ha särskild betydelse. Det rör sig dels om en utveckling av kombinerade transporter järnväg/lastbil, dels om en satsning på utveckling av en ny lätt, miljövänlig motorvagn för regional och lokal järnvägstrafik. Utskottet anser att ett samarbete mellan SJ och VTI har mycket stor betydelse för den framtida järnvägsforskningen. När det gäller forskningsoch utvecklingsarbetet inom kollektivtrafiken understryks i den trafikpolitiska propositionen vikten av att arbetet på detta område har tillräcklig omfattning och bedrivs med hög kompetens. Regeringen har enligt utskottet mycket starkt visat sin inriktning vad gäller transportforskningen inför 90-talet. Forskningen bör inriktas på nya miljövänliga och energisnåla trafiksystem och fordon. Man vill samtidigt nå andra viktiga mål i trafikpolitiken, såsom ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet för äldre och handikappade inom trafiken. Herr talman! Jag övergår nu till de reservationer som föranletts av detta betänkande. Moderaterna yrkar i sin första reservation att 20 milj.kr. av de föreslagna 100 miljonerna för stöd till utvecklingsarbete och demonstrationsobjekt inom kollektivtrafiken bör reserveras för en miljöstimulanspremie. Jag tror att det är olämpligt med en nedskärning av föreslagen medelstilldelning. Stödet bör i sin helhet användas för utveckling och teknikupphandling av nya fordon för lokal och regional persontrafik på järnväg. I reservation 2 har moderaterna begärt tillsättande av en bilsocial utredning. De hänvisar till att det är av stor betydelse att få fram uppgifter om bilens betydelse för hela och delar av Sveriges befolkning. Det pågår ett flertal utredningar i den riktningen inom detta område, och de är ännu ej slutförda. I reservation 3 begär vpk att forskning bör inledas om bilens och bilindustrins roll i framtiden. Jag kan instämma i en hel del av de problem som framförs av vpk i motionen. De investeringar som skall göras i transportsektorns infrastruktur inför 90-talet kräver en ingående analys och en framtidsinriktad forskning. Bl.a. är järnvägssektorn i stort sett en bortglömd sektor vad beträffar forskningsanalyser. Utskottet kan dock konstatera att det inom TFB pågår forskning om resvanor, bilismens kostnader m.m. Den ytterligare forskning som kan behövas på detta område och som avses i motionen bör kunna stödjas och initieras genom TFB:s försorg. I reservation 4 begär vpk att ett statligt stöd till forskning av typ Prometheus bör avvisas. Svenska myndigheter måste ha möjlighet att följa den utveckling på det informationstekniska området som pågår i andra länder. Det vore oklokt att inte tillgodogöra sig dessa kunskaper inom trafiksäkerhetsområdet. I reservation 5 vill vpk att Sverige tar initiativ till ett europeiskt projekt med syfte att samordna och utveckla det spårbundna trafiknätet mellan och inom de europeiska nationerna. Det är självklart att de planerade och i vissa fall beslutade åtgärderna för att stärka järnvägstransporterna i Europa är av stor betydelse. Det finns redan nu en starkt ökad internationalisering av järnvägstransporterna i Europa. Självklart skall Sverige delta i denna process och i forskningen lämna bidrag till detta arbete. Det är däremot inte befogat att Sverige tar några särskilda initiativ i den riktning motionen avser, bl.a. med hänsyn till det arbete som redan pågår i internationella organisationer. I reservation 6 föreslår vpk att ett centrum för kommunikationsoch produktutvecklingsforskning inrättas i Trestads-Fyrstads-området. Utskottet vill hänvisa till sina tidigare ställningstaganden om det mindre lämpliga i att nu uttala sig om olika lokaliseringsorter. I reservation 7 föreslår vpk vidare ett centrum med forskningsresurser för utveckling av nya fordon. Jag tror att det är nödvändigt med en samlad insats på transportforskningssidan inför 90-talet. Det gäller naturligtvis all utveckling och teknikupphandling av nya fordon för lokal och regional persontrafik. Det är därför mycket svårt att i dag förutsäga vilka fordon som bör utvecklas och anpassas till landets olika förhållanden. I reservation yrkar vpk på satsningar vad gäller ny teknologi på kommuni kationsområdet, som skall gynna miljövänliga och energisnåla trafiksystem. Motionsyrkandet överensstämmer med propositionens förslag om inrättande av ett engångsanslag för stöd till utvecklingsarbete och demonstrationsprojekt inom kollektivtrafiken. Men modern teknik skall inte enbart gynna miljövänliga och energisnåla system. Även andra viktiga mål finns, exempelvis ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet för äldre och handikappade inom trafiken.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

Herr talman! Angående reservation 1: De 100 miljoner kronorna skall ju användas till miljöförbättrande åtgärder, och det är vad vi också avser med de 20 miljoner som vi föreslår skall användas till en punktinsats, nämligen till stimulans för ombyggnad av bilar i den befintliga vagnparken. Det är just de äldre bilarna som smutsar ner mest i naturen, och det är mycket viktigt att man genom stimulansåtgärder får till stånd en ombyggnad av den delen av bilparken. Sven-Olof Nordlund sade att målet för transportforskningen är att bidra till och utveckla välfärden. Det är vi överens om. Då förefaller det mig mycket egendomligt att man går emot vårt yrkande om en bilsocial utredning i reservation 2. Vi vill se hur betydelsefull bilen är ur social synpunkt, inte minst för barnfamiljer och för människor som kanske inte har råd att hålla sig med leasingbil och som inte har möjlighet att få tjänstebil. Vi vill kartlägga bilens totala sociala betydelse, och vi håller fast vid vårt yrkande. Det är utomordentligt betydelsefullt att en sådan bilsocial utredning utförs.

Herr talman! Sven-Olof Nordlund fick inte plats med mer i sitt inlägg när det gällde Prometheus-projektet än att säga att 14-åringar inte skall ha körkort. Det är bra att veta, men det finns mer som har med Prometheusprojektet och mina farhågor att göra. En partikamrat till Sven-Olof Nordlund har sagt att den teknologiska utvecklingen och den fortsatta välståndstillväxten i vårt samhälle leder till att bilismen kommer att växa ytterligare. Vad ligger bakom detta uttalande? Skall bilismen växa genom ”intelligenta fordon på intelligenta vägar” med hjälp av den forskning som Sven-Olof Nordlund pläderar för? Och vad är i så fall intelligenta fordon och intelligenta vägar? Jag skulle vilja ha detta utrett, för det är faktiskt det vi skall gå till beslut om. Det kom nyligen ut en bok med titeln K-samhällets Framtid. I boken har Åke E Andersson, den kände kreativitetsprofessorn, skrivit en hel del som har anknytning till Prometheus-projektet. Han förutser en enorm ökning av bilismen i vårt land. Boken handlar om det kreativitetssamhälle som framställs i Åke E Anderssons filosofi och visioner — han har som bekant också skrivit den av mig tidigare nämnda underlagsrapporten till kommunikationsdepartementet. I boken skriver han bl.a.: ”Ekonomiskt avancerade länder som Sverige är nu mitt inne i den fjärde logistiska revolutionen. Företagare, anställda och offentliga beslutsfattare börjar anpassa sig till en ny arena av europeiska motorvägar, huvudvägar, dator-, teleoch flygnät.” Ja, just precis så! Jag tror att detta är sant. Det är denna anpassning som vi nu bl.a. skall besluta om. Majoriteten i trafikutskottet, den socialdemokratiska regeringen och kommunikationsdepartementet vågar inte bromsa denna märkliga utveckling. Den är inte styrd av ett öde, utan den är styrd av olika krafter i samhället! I detta fall är det västeuropeisk bilindustri som ligger bakom. Därför är det desto viktigare att få klargjort vad intelligenta fordon och vägar kan vara. Ett litet besked på den punkten vore bra. Det finns annan litteratur som har kommit ut, bl.a. boken ”Den totala urspårningen” av Jan du Rietz. Boken handlar om järnvägsnedläggningar och beslut i folkvalda församlingar under många decennier i Sverige. Beskrivningen av kollektivtrafiken och trafikpolitiken i Sverige är en beskrivning av en förödelse. Den trafikjournalist som har skrivit boken har jobbat sex sju år utan att få ett öre som hjälp till sin och sin familjs försörjning under dessa år. Men när en professor, Åke E Andersson, dyker upp på arenan får denne stöd. Professorn får stöd av försvarets materielverk av någon märklig anledning. Han får stöd också av det svenska kommunikationsdepartementet, och han får naturligtvis ett ganska stort genomslag i svenska borgerligt dominerade massmedia. Hans K-samhälle tycker jag är ytligt och skall avslöjas. När man ser dessa människor som får så stort genomslag trots att de använder en terminologi som är löjeväckande enligt mitt sätt att se, tycker jag det är dags att säga att kejsarna är fullständigt nakna! Men det fordras litet ärlighet från våra meddebattörer, trafikutskottet och regeringen. Jag vill ha svar på de frågor jag ställde om intelligensen i trafiken.

Herr talman! Jag anser att det för närvarande pågår en hel del utredningar som berör just det Görel Bohlin tar upp. Det är otroligt viktigt att vi ser på dessa frågor. Jag tror inte att en ny utredning på något vis skulle förändra den situation vi i dag befinner oss i. Det är naturligtvis riktigt att vi först och främst måste se på de utredningar som redan pågår. Därefter kan man ta ställning till om det är nödvändigt med en ytterligare bilsocial utredning. Viola Claesson! Det är svårt att i kammaren klara upp frågan om intelligenta vägar och fordon. Jag tror inte att jag är mannen att tala om vad en intelligent väg och ett intelligent fordon är. När det gäller datorisering tror jag ändå att vi kan peka på en ganska snabb utveckling. Vi kan t.ex. se på vad som har hänt inom statens järnvägar med ATC, fjärrblockering m.m. Vi vet faktiskt inte i dag vad som ligger framför oss. Därför gäller det för oss att hänga med i utvecklingen och med det övriga Europa klara den utveckling som pågår. De böcker som Viola Claesson tar upp till diskussion i kammaren har jag inte sett. Det vore kanske bra om Viola Claesson tog med dessa böcker till utskottet, så att vi kunde diskutera dem där i stället.

Herr talman! Det skulle inte förvåna mig om den svenska bilindustrin snart lägger den här boken på ledamöternas bord. Minst ett exemplar har skickats till varje partikansli, varför boken finns att läsa redan nu. Det är en märklig läsning. Under täckmantel av vetenskaplighet vågar den här manspersonen trots sin professorstitel föra fram vad sjutton som helst. Jag misstänkte att ledamöterna inte läst boken, och det var just därför jag tog några citat ur den. Jag står naturligtvis inte här i talarstolen och förfalskar citat, utan ni får lita på att det jag läste upp är riktigt återgivet. Häromåret kom det ut en rapport som någon eller några inom statens järnvägar hade framställt och som handlade om persontrafikutvecklingen på järnvägarna i landet fram till år 2000. I rapporten finns en karta som visar att järnvägen i stort sett skulle vara borta norr om Sundsvall. Trots att denna rapport kom från SJ:s ledning eller någon avdelning inom SJ var det ingen av de personer från kommunikationsdepartementet som trafikutskottet hade tillfälle att tala med som ville kännas vid denna rapport. Undra på det! Det blev ett ramaskri i landet på grund av de uppgifter som kom fram i rapporten. Nu har vi fått en ny generaldirektör för SJ — Stig Larsson, som hämtats från det svenska näringslivet, nämligen LM Ericsson. Han har talat om att 8 000 jobb kommer att försvinna inom SJ. Det är därför litet svårt, Sven-Olof Nordlund, att tro på att denna fantastiska teknik, som i och för sig redan finns, för att utveckla järnvägen i Sverige kan användas på det sätt som vi i vpk skulle vilja. Det är därför jag talar om de enorma resurser som bilindustrin har när det gäller forskningsinsatser och framför allt om den tilltro och respekt industrin har, hur märkliga projekt den än lanserar och vilken filosofi den än står för. Jag skall sluta med ett citat och vill då anknyta till vad jag tidigare berättade om den rapport där det sades att järnvägstrafiken norr om Sundsvall skulle försvinna. I den bok som jag tidigare citerat ur säger Åke E Andersson avslutningsvis: ”Sverige har idag en bil-, flygoch teleindustri, som tillhör till de mest avancerade i världen i fråga om forskning, utveckling och effektivitet. Något motsvarande forskningsstöd finns inte för infrastrukturens kvalitativa utveckling. För att föra upp Sverige i ledningen av den nödvändiga utvecklingen av säkra vägsystem anpassade till ekologiska krav och trafikens styrning med teleoch informationssystem i fordonen kan man förslagsvis utveckla” — och nu vill jag gärna att Sven-Olof Nordlund lyssnar särskilt noga på den följande delen av citatet — en experimentell Europaväg mellan Luleå, Umeå och Sundsvall. Där kan den nya säkra, ekologiskt riktiga och ekonomiskt rimliga vägtrafiken provas i full skala.” Anser också Sven-Olof Nordlund att vi skall pröva Prometheus-projektet på de vägar jag här nämnt? Är det i så fall detsamma som att järnvägstrafiken norr om Sundsvall skall upphöra?
Herr talman! Sven-Olof Nordlund lät ju riktigt insiktsfull i sitt senaste inlägg, där han sade att visst behöver vi en sådan här bilsocial utredning. Han sade också att det pågick så pass mycket av utredningar att det kanske inte var nödvändigt med någon speciell utredning. Det är inte sant — det finns ingen samlad bilsocial utredning. En sådan utredning är något av det allra viktigaste vi behöver för att vi skall veta hur vi i framtiden skall möta de krav som människorna kan ha. Det gäller både de familjer jag talat om tidigare och glesbygdsbefolkningen. Det skulle också ha behövts litet insikt vid bedömningen beträffande de 20 milj.kr. som vi föreslog för miljöförbättrande åtgärder. De 20 miljonerna skulle faktiskt vara mycket effektivt använda pengar, kanske mycket mer effektivt använda pengar än resten av de 100 miljonerna. Det är således mycket viktigt att det sker en ombyggnad av den gamla bilparken för att man skall kunna minska emissionsutsläppen. Det hade varit klädsamt om Sven-Olof Nordlund visat mer insiktsfullhet även på den här punkten.
Herr talman! Viola Claesson plockar i regel upp en hel del nya argument som tillför nya frågeställningar till debatten. I det här fallet får vi nog vänta med de frågor hon ställt till en kommande debatt i kammaren.

Herr talman! Lärarutbildningen har avgörande betydelse för utformningen av vår skola. Det är just därför som vi moderater har stritt så länge för en lärarutbildning som håller måttet. I utbildningsutskottets betänkande 1987/88:12 upprepar vi för fjärde gången i en reservation vår begäran om att riksdagen skall riva upp det enligt vår mening felaktiga beslut om en ny lärarutbildning som riksdagen fattade 1985. I reservationen framför vi att förberedelserna för den förestående förändringen av lärarutbildningen bör avbrytas. Vi vill ha ett nytt förslag och ett nytt beslut enligt de riktlinjer vi framför i vår partimotion och i reservationstexten, som återfinns på s. 15 i betänkandet. För att vinna tid hänvisar jag till denna text i stället för att här läsa upp den. I ett särskilt yttrande anför vi att vi, eftersom vi inte har fått majoritet i Prot. 1987/88:101 utskottet för vårt förslag, har funnit skäl att delta i utformningen av det = 15 april 1988 förslag till ny tjänsteorganisation för grundskolans lärare som föreligger i betänkandet. Vi anser det vara väsentligt att lärartjänsterna konstrueras så, att de anknyter till huvudinriktningarna i lärarutbildningen.

Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 1 och 5 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Som politiker har vi anledning att vara ganska självkritiska när det gäller hur vi har utövat vår arbetsgivarroll på skolområdet. Det gäller ju tyvärr för övrigt även politikernas roll på många andra områden inom den offentliga sektorn. Det är ju vi som är ytterst ansvariga för att det skapas ett klimat av arbetsglädje och stimulerande stämning i skolvärlden. När man talar med lärare och annan skolpersonal är det uppenbart att vi i stor utsträckning har misslyckats med denna uppgift. Alltför många lärare känner sig pressade av växande krav, och de upplever en minskande tilltro till sin professionalism. Om vi skall nå våra andra mål på skolområdet är det en strategisk uppgift att försöka minska de här problemen. Viktiga inslag i en bra personalpolitik är naturligtvis, förutom löneoch anställningsvillkor, vilken utbildning som ges, vilka möjligheter till utbildning och rent av karriär som finns och vilka möjligheter till vidareutbildning som finns. Det är från denna allmänna grundsyn som vi har tagit ställning till frågan om vilken tjänstekonstruktion för lärare som man skall ha i grundskolan. Läget är ganska paradoxalt. Socialdemokraterna har genomfört en ny lärarutbildning med stöd av centern och vpk, och på grund av denna nya lärarutbildning behövs det nu ett nytt tjänstesystem i grundskolan. Detta tjänstesystem genomför socialdemokraterna nu med stöd av oss folkpartister och moderaterna, som var emot den nya lärarutbildningen. Vi tycker emellertid att den uppgörelse som vi har träffat i utbildningsutskottet präglas av de principer som vi anser bör prägla tjänstekonstruktionen. : Under 40 år framåt kommer det ju i skolan att finnas dels lärare som har utbildats inom det gamla systemet, dels lärare som har utbildats inom det nya systemet. Detta kommer naturligtvis att skapa en del problem för enskilda lärare och för dem som planerar skolverksamheten, bl.a. för schemaläggarna. Inte med något system kommer man att helt kunna undvika dessa svårigheter. Men jag tror att med det system som majoriteten har kommit fram till bidrar man ändå till att minska dessa problem, eftersom det i det långa övergångsskedet kommer att bli mera ordning och reda än vad det skulle ha blivit med det system som reservanterna förordat. Grundprincipen i detta system är den som Birgitta Rydle också nämnde, nämligen att man skall 33 eftersträva så bra garantier som över huvud taget är möjligt för att en lärares utbildning skall stämma överens med den undervisningsuppgift som läraren har. Detta har redan diskuterats mycket, och denna diskussion kommer sannolikt att fortsätta. Men som vi bedömer det är riskerna med reservanternas system att obehöriga lärare kommer att få lov att undervisa mer än vad som är fallet med det system som majoriteten har kommit fram till. Det här nya systemet och det långa övergångsskedet som jag har talat om understryker naturligtvis hur oerhört viktiga fortbildningsfrågorna kommer att bli. Jag vill framföra två synpunkter på detta. Den första gäller bedömningen av behovet. Folkpartiet menar att majoriteten i utskottet har hamnat på en för låg volym. Vi är övertygade om att man under den närmaste tioårsperioden måste ha en högre volym än vad regeringen har föreslagit. Vi talar om att det behövs ungefär 80 milj.kr. per år under de närmaste tio åren. Och även för det allra närmaste budgetåret behövs det en större volym än den som regeringen har föreslagit. Vi föreslår ytterligare 30 milj.kr. Till sist vill jag säga några ord om en fråga som vi har ägnat en del uppmärksamhet åt under några år, nämligen hur man skall avväga elevernas intresse av att ha en och samma lärare och slippa vikarier så mycket som möjligt mot lärarnas intresse av att få fortbildning. Vi har hävdat, med starkt stöd inte minst från Hem och Skola och elevorganisationerna, att det är ett stort problem i skolan i dag att lärarna så ofta är frånvarande från sitt arbete av olika skäl. Ett av dessa skäl är fortbildning och vidareutbildning. Vi har tagit upp denna fråga under några år, men vår synpunkt att man i största möjliga utsträckning bör förlägga sådan utbildning till icke schemalagd tid har hittills avvisats av riksdagen. Därför är vi mycket tillfredsställda över att det i denna uppgörelse finns med en tydlig formulering i vilken utskottet säger ”att man måste finna sådana former för uppläggningen av fortbildningen att det blir möjligt att i huvudsak förlägga densamma till tid då skolundervisning inte pågår”. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande i dess helhet med undantag för det som berörs i reservation 6 från folkpartiet.